Herr talman! Nej, jag vill inte polemisera, och jag tror inte heller att herr Wiklund uppfattar mitt inlägg på det sättet.

Jag tänker härvid på etableringen på nya orter. För dem finns det med tillgängliga resurser inte något nämnvärt att ta och lägga över till utlandsundervisningen. Herr Wiklund sade att om det kniper får man försöka andra vägar, och då hoppas jag att skolöverstyrelsen ansätter regeringen så hårt på denna punkt att den ger litet pengar på tilläggsanslag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 10 behandlas motioner om rätt till avdrag vid inkomstbeskattning för gåvor till allmännyttiga ändamål. Detta är en gammal känd fråga som nu åter är föremål för riksdagens behandling. Även om ställningstagandet i skatteutskottet är oförändrat tyder ändå majoritetens skrivning på en något mer positiv inställning till utredningskravet än tidigare. Jag noterar detta med tillfredsställelse, samtidigt som jag är förvånad över att inte utskottet kunnat enas om en allsidig och förutsättningslös utredning av denna fråga. För alla parter skulle en sådan utredning varit värdefull. Man skulle ha fått frågan i dess helhet belyst, man skulle ha fått både föroch nackdelar med en avdragsrätt kartlagda och man skulle även ha fått utrett hur ett eventuellt avdragssystem skulle utformas. Ingen kan förneka att en avdragsrätt vid beskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål skulle medföra en stimulans och öka resurserna för den värdefulla verksamhet som bedrivs av folkrörelser och ideella organisationer. En sådan avdragsrätt skulle också utgöra ett värdefullt komplement till de statliga bidrag som nu utgår. I ett flertal andra länder tillämpas ett system med rätt till avdrag till ett visst maximibelopp. Också i vårt land har under en viss tidsperiod tillämpats ett system som inneburit rätt till avdrag vid den statliga beskattningen för gåvor till vissa bestämda ändamål upp till ett belopp av 1 000 kronor. Utskottsmajoriteten åberopar i sitt yttrande de ökade bidrag till trossamfunden som nu föreslås, men man säger ingenting om de ökade 31 utgifter som drabbat de ideella organisationerna genom de senaste årens skatteomläggningsbeslut. Dessa beslut har inneburit en betydande omläggning från direkt till indirekt skatt. Både mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften är exempel härpå. Dessa nya pålagor har bidragit till starkt ökade kostnader för de ideella organisationerna. Enligt min och övriga reservanters uppfattning finns det all anledning att göra en allsidig utredning av denna fråga och att, som det står i reservationen, ”granska skälen för och emot avdragsrätt”. Herr talman! Med den anförda motiveringen ber jag få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! Detta är, som herr Josefson redan sagt, en fråga som vi aktualiserat många gånger här i riksdagen utan att vinna förståelse för den. Det är givetvis av utomordentligt stort värde för de religiösa, humanitära, vetenskapliga och sociala organisationerna att de bereds bra arbetsmöjligheter. Naturligtvis måste man högt värdera allt det frivilliga arbete som där utförs. Det är därför också av stort värde för samhället om dessa organisationer får bättre arbetsmöjligheter. Följaktligen är det av stort värde för samhället att man gör gåvor till dessa organisationer skattefria. De är till utomordentligt stor glädje och nytta inte minst för många ensamma människor i vårt land. För dem är det värdefullt att de har dessa organisationer att ansluta sig till. Ett argument som vi ofta har mött är att de som vill skänka pengar till dessa organisationer bör göra det av redan beskattade medel. Ja, det kan man kanske tycka. Men man får inte glömma att beskattningen i dag är mycket hård. För ett stort antal människor är det i så fall helt enkelt inte möjligt att bidra något nämnvärt och därmed underlätta det ideella arbete som de av fullaste hjärta önskar stödja. Nog kan statsmakterna visa den generositeten mot enskilda människor att man genom en avdragsrätt ger dem större möjligheter att bidra till något som de är så ivriga att arbeta och offra tid för. Denna samhörighet med en organisation tycker jag är värd uppmuntran. Vidare kan man, som jag sagt, räkna med att organisationerna därigenom får in mera pengar. På det sättet gör man det möjligt för dem att utföra mera av sitt goda arbete. Vi begär därför att förslag om rätt till avdrag skall framläggas för riksdagen. Med en sådan avdragsrätt ger man människorna möjligheter att av sina arbetsinkomster bidra till och offra något för de organisationer som de själva på allt sätt vill understödja. Det är motivet till att vi ständigt och jämt återkommit med dessa krav. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det brukar i utskottens betänkanden finnas ett avsnitt som kallas ”Frågans tidigare behandling”. Nästan alla frågor som behandlas i riksdagen har fått en tidigare behandling eller får det innan riksdagen fattar ett positivt beslut. Det betänkande som vi nu diskuterar har ett långt avsnitt med rubriken Frågans tidigare behandling, med redogörelser som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Där nämns beslut vid flera av 1930 och 1940-talens riksdagar, där sägs att frågan har varit uppe till behandling vid nästan alla riksdagar under 1960 och 1970-talen. Varje gång under senare år har debatterna slutat med att folkpartiet, centerpartiet och moderaterna har förordat att en utredning görs om rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål.

Nu för vi ånyo den debatten, och den kommer att föras ända till dess det fattas ett positivt beslut i riksdagen, till dess en riksdagsmajoritet begär att den här frågan skall utredas. Det finns en del nya inslag i årets betänkande från skatteutskottet. Där talas klarare än tidigare om nyttan och värdet av det arbete inom och utom landet som bedrivs av folkrörelserna och andra ideella organisationer. Där betonas också att dessa organisationer är ett värdefullt komplement till samhällets egna institutioner och att det därför är ett allmänt intresse att de får tillräckliga resurser för sin verksamhet och för sina insatser på olika områden. Det är bra att detta sägs. Det vore bra om uttalandena också bättre följdes upp i handling, om samhället mer än hittills skulle se folkrörelserna som ett komplement till samhällets egna institutioner.

Jag tror att det skulle vara till fördel för samhällsarbetet, för livskraften i demokratin, om folkrörelserna mer än hittills kunde fullgöra funktioner i samhället på t.ex. kulturpolitikens och socialvårdens områden eller i religiöst och humanitärt arbete. Jag vill framhålla två saker. För det första finner jag det naturligt att samhället har huvudansvaret för exempelvis utbildningsoch kulturpolitiken, forskning och socialvård. Det är bra att stat och kommun har huvudansvaret för dessa uppgifter. Men vad frågan gäller är att folkrörelserna skall kunna fylla en central roll som komplement till samhällsorganen. De kan medverka till att förnya och utveckla arbetsmetoder, att ta initiativ, att fullgöra uppgifter som samhällsorganen inte till fullo orkar med, att ta till vara människors engagemang, arbetsvilja och medansvar. För det andra finner jag det naturligt att huvudvägen för samhällsstöd till folkrörelser och ideellt arbete är bidrag. Stat och kommun bör ge ett rejält ekonomiskt stöd — det ger folkrörelserna goda möjligheter att arbeta. Men också här behövs ett komplement. Det behövs därför att samhällets ekonomiska stöd inte är och inom överskådlig tid inte heller kommer att vara tillräckligt. Och det är här som avdragsrätten för gåvor till allmännyttiga ändamål kommer in i bilden. Många, många människor lämnar redan ett betydande stöd till folkrörelser och ideella organisationer, till samfund, till humanitärt och vetenskapligt arbete. De finner det naturligt, de ser det som en del av sitt medlemskap i en rörelse, som en del av sitt liv. Folkrörelserna, de ideella organisationerna, skulle inte kunna leva om de inte kunde lita på många människors stöd, uppoffringar, insatser. Men vi skulle kunna få mera stöd, om inte varje krona skulle beskattas, om inte nuvarande regler skulle ha innebörden, att sex kronor av varje tia går till skatt. Nu säger skatteutskottets majoritet att man ”måste förutsätta” att 1972 års skatteutredning kommer att pröva behovet av avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål. Det är intressant. Finansministern, som har skrivit direktiven för utredningen, tycks inte ha förutsatt det. Det nämns inte ett ord i direktiven om att skatteutredningen skall syssla med dessa frågor. Det kan sägas att utredningen, då den sysslar med inkomstbeskattningen, måste komma in också på avdragsrätten. Ja, det är riktigt — till en del. Utredningen måste komma in på frågan om olika avdrag för intäkternas förvärvande, reseavdrag, försäkringsavdrag o. d. Men avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål är inte en sådan avdragsfråga. Problem och överväganden om hur en avdragsrätt skall se ut för t.ex. resor till och från arbetet och för gåvor till allmännyttiga ändamål är olika. Det är tänkbart att 1972 års skatteutredning skulle kunna göra en utredning också om dessa skattefrågor — jag vill självfallet inte ifrågasätta skatteutredningens kompetens, även om jag tror att denna speciella utredning skulle kunna göras väl så bra av en annan grupp. Men skall skatteutredningen ta hand också om detta, bör finansministern säga det klart ut och komplettera utredningens direktiv och förse utredningen med expertis på detta speciella fält. Det har ju tidigare visat sig att finansministern vid tillsättning av utredningar och utformning av direktiv för utredningar inte tar stort intryck av formuleringar i utskottsbetänkanden, inte ens när det är skatteutskottets socialdemokratiska majoritet som skriver. Men det avgörande är nu inte vem som skall göra utredningen. Det avgörande är att en utredning görs. Utskottsmajoriteten har tagit ett litet försiktigt steg i den riktningen. Utskottsminoriteten har ett bestämt krav på att en utredning nu skall göras. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! Det här ärendet är som sagt en gammal bekant. Frågan om avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för gåvor till kristna och andra ändamål har många gånger diskuterats i riksdagen och i den allmäna politiska debatten. Från socialdemokratiskt håll har vi år efter år försökt informera de borgerliga om det ojämlika och orättvisa i ett avdragssystem som gynnar de rika och lämnar de fattiga utan stöd. Men man har ställt sig kallsinnig till våra argument, inte velat inse det orättvisa — jag skulle nästan vilja säga det okristliga — i den föreslagna avdragsmodellen. Om jag ändock skulle vara en liten aning optimistisk kanske jag kunde våga förmoda att den socialdemokratiska upplysningsverksamheten på några års sikt möjligen kan ge resultat. I varje fall tycker jag mig ana att några av de borgerliga motionärerna har börjat vackla något i tron. Rätten till avdrag bör vara maximerad, säger man nämligen. Indirekt är ju detta ett erkännande av att tidigare års förslag inte höll måttet. Men är då detta deras nya förslag bättre? Nej, naturligtvis inte. Den som inga avdrag kan göra — och det gäller t.ex. de flesta pensionärer — får inte ett öres hjälp med sina gåvor. Förslaget gynnar fortfarande dem som har, och indirekt får de som inget har vara med och betala kalaset. Det socialdemokratiska rådet står alltså fast: Avstå från avdragsrätten! Halvmesyrer med maximibelopp gör den inte riktigare. Avdragsidén är och förblir orättvis. Låt oss färska upp minnet med några exempel på hur snett avdragsrätten skulle slå. En pensionär som inte kan göra några avdrag alls vid taxeringen får, om han eller hon ger en gåva på 1 000 kronor, en nettoutgift på 1 000 kronor. Den som har en årsinkomst på ca 60 000 kronor får däremot en nettoutgift på endast ca 400 kronor för samma gåva. En givare med en årsinkomst på ca 200 000 kronor behöver bara betala ca 200 kronor av sin tusenlappsgåva. En annan problematik som de borgerliga inte gärna vill låtsas om är att avdraget på något sätt måste dokumenteras inför taxeringsmyndigheten. För oss som regelbundet eller sporadiskt ger till kristna församlingar eller till organisationer betyder detta att anonymiteten skulle gå förlorad. Vi brukar väl inte vilja tala om hur mycket eller hur litet vi ger t.ex. i kollekt eller i offerkuverten. Vem av oss vill ha kvitto på kollekten? Alla har väl hört den sedelärande historien om församlingsmedlemmen som hade gett en större gåva till församlingen men till pastorn meddelat att han ville vara anonym. Pastorn lämnade på församlingsmötet information om att församlingen erhållit en större gåva men att givaren önskade vara anonym, varpå givaren begärde ordet och sade: ”Ja, jag tyckte att det var bäst så.” Herr talman! Samhället bör stödja det idéburna folkrörelsearbetet via direkta bidrag. I utskottets skrivning exemplifieras detta. Bl. a. nämns att anslaget till bidrag till trossamfunden i årets statsverksproposition föreslås bli fördubblat. Det är väl för övrigt efter kulturutskottets sammanträde i dag ingen hemlighet att bidraget kommer att bli uppräknat ytterligare en bra bit, redan för budgetåret 1974/75. Detta är bra, ty det idéburna folkrörelsearbetet är utomordentligt värdefullt. Det är samhällets skyldighet att se till att organisationsoch föreningslivet får en rejäl chans att göra sig hört i konsumtionsoch massmediasamhället. Folkrörelsernas kulturgärning är omistlig. Liknande positiva värderingar finns t.ex. i det förslag till statligt stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet som en arbetsgrupp inom statens ungdomsråd lagt fram och som utskottet nämner som ytterligare ett exempel. I det förslaget markeras entydigt organisationernas betydelsefulla insatser, och det framhålles dels att samhällsstödet bör räknas upp ordentligt, dels att bidragssystemet inte bör styra verksamheten. Folkrörelserna är myndiga! Herr talman! Folkrörelserna skall verkligen stödjas — därom är, hoppas jag, den här kammarens ledamöter överens. Men formerna för stödet har vi alltså delade meningar om. Utskottets socialdemokrater hävdar att stödet skall ges direkt. Att blanda in orättvisa avdragsförmåner för enskilda givare är däremot motbjudande och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Efter dessa mera allmänna kommentarer några få ord till herr Josefson, till herr Magnusson i Borås och till herr Mundebo! Herr Josefson tycker att det är förvånande att utskottet inte kunde bli enigt i denna fråga. En beställning av en utredning kan uppenbarligen tolkas som ett ja till den borgerliga uppfattningen, och den vill vi socialdemokrater inte vara med om att säga ja till. Vi skall observera formuleringen i reservationen: Utredningsuppdraget skall bli ”att överväga den närmare utformningen av en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för gåvor — — —”. Detta är en beställning, och det kan vi — med den annorlunda syn som vi har i dessa frågor — inte bli eniga med de borgerliga om. Herr Magnusson i Borås tyckte att avdragsrätten skulle innebära en generositet mot enskilda människor som vill offra till de organisationer som de tillhör och tycker om. Men, herr Magnusson, det är väl litet underligt om generositeten mot enskilda människor skall ta sig uttryck i att man slår fast ett ojämlikt och orättvist avdragssystem. Och skall generositeten mot och engagemanget för folkrörelserna vara beroende av detta orättvisa avdragssystem, då tillåter jag mig, herr Magnusson, att sätta åtminstone ett litet frågetecken i kanten för det engagemangets halt. Herr Mundebo undrar om man ändå inte skulle kunna få en granskning av skälen för och emot. Utskottet säger att 1972 års skatteutredning ”avser att ta upp avdragssystemet till allsidig bedömning i sitt större sammanhang”. Det tvivlar nu herr Mundebo på. Låt mig bara få säga att visserligen är jag ny i riksdagen, men jag är ändå övertygad om att utredarna i detta land verkligen läser utskottsbetänkandena. Därmed, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är ett egendomligt resonemang herr Lundgren för när han säger att det skulle vara en viss fördel för en person om han på grund av att han har högre progressivitet än andra skulle få ett större avdrag. Det är ingalunda på det sättet. Den kritiken träffar framför allt den som har bestämt den mycket hårda marginalbeskattningen i det här landet. Det är där felet i så fall ligger. Nu är det emellertid så att den övervägande delen av svenska folket för närvarande har en mycket hård marginalbeskattning. På vanliga arbetsinkomster är marginalskatten nu ganska ofta 50 eller 60 procent. Därför träffar den alla ganska lika. Talet om något slags ojämlikhet i det sammanhanget är helt obegripligt. Om avdraget blir större kan vederbörande kanske ställa mer pengar till organisationens förfogande. Den principiella åsiktsskillnaden framgår tydligt av den här debatten. Man menar att det är samhället som sådant som skall dirigera och bestämma var pengarna skall sättas in. Den enskilda människan som vill offra tid och intresse för de ideella organisationerna får på det viset inte någon möjlighet att göra det. Hon beskattas så hårt att hon inte får den möjligheten. Det är bara samhället som skall dirigera — det är tydligen så man menar.
Herr talman! Jag såg skatteutskottets betänkande som ett litet försiktigt steg mot att vilja medverka till en utredning av denna fråga. Jag ser herr Lundgrens inlägg som ett bestämt steg tillbaka. Han slår fast att det socialdemokratiska rådet står kvar: avstå från avdragsrätten, avdragsidén är och förblir orättvis. Den socialliberala uppfattningen står också fast. Vi har inte vacklat i denna fråga. Vi säger: Låt oss granska skälen för och emot avdragsrätten. Vi är på det klara med att det måste finnas regler för en sådan avdragsrätt. Det måste finnas begränsningar. Det finns problem med anonymiteten. Det är just dessa problem vi måste utreda. Men vi är också på det klara med att folkrörelserna behöver det stöd som de enskilda människornas bidrag till folkrörelserna och till allmännyttiga ändamål utgör. Det räcker inte med att utredningar läser utskottsbetänkanden. Arbetsgivaren/regeringen och finansministern måste också göra det — och inte bara läsa dem utan också se till att lämplig utredning får ett bestämt uppdrag och får expertis på området för att fullgöra uppdraget. Det är därför vi har ett bestämt krav på att en utredning nu skall göras.
Herr talman! Syftet med att införa avdragsrätt är att man skall stödja den verksamhet som bedrivs av de ideella organisationerna. Herr Lundgren talar här om att det skulle gynna de rika och inte ge något stöd åt de fattiga. Jag förstår inte hans resonemang om att givaren skulle få någon fördel — det är ju mottagaren som får gåvan. Herr Lundgren säger också att vi har ändrat oss och denna gång föreslagit ett maximerat belopp, men det har vi föreslagit under många år. Yrkandet går ut på att en utredning skall pröva föroch nackdelar. I motionerna har inte angivits något belopp, men i reservationen och i debatten har detta uttalats vid flerfaldiga tillfällen. Reservanterna kräver att frågan skall bli föremål för en förutsättningslös utredning. Vi har i utskottet — det framgår av reservationen — inte beställt något förslag, utan vår begäran har varit en förutsättningslös utredning. Med hänvisning till förra årets betänkande säger utskottsmajoriteten ”att 1972 års skatteutredning vid sina fortsatta överväganden rörande skattesystemets framtida utformning avser att ta upp avdragssystemet till allsidig bedömning i sitt större sammanhang”. Jag trodde att det låg allvar bakom detta och att man skulle bedöma frågan i dess helhet. När man lyssnar till herr Lundgren frågar man sig om det inte fanns något allvar bakom den något positivare inställning som utskottsmajoriteten nu för fram.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås konstaterar helt riktigt att vi har principiellt skilda uppfattningar i den här frågan. Det är alldeles uppenbart att vi har det — herr Magnussons inlägg bekräftade detta med all tydlighet. Han tycker illa om progressiviteten, han tycker inte att det exempel jag tog visade någon orättvisa: att den som exempelvis tjänar 200 000 kronor och skall ge 1 000 kronor i gåva bara behöver ge 200 kronor, medan folkpensionären som inte får göra något avdrag alls verkligen får ge 1 000 kronor. Det ser inte herr Magnusson något orättvist i. Vi har mycket klara principiella skillnader härvidlag. Dessa principiella skillnader blev också klart markerade i herr Josefsons och herr Mundebos inlägg. Herr Mundebo tycks fundera på om jag inte vill att enskilda människor skall ge stöd till de ideella organisationerna. Självfallet vill jag det. Herr Mundebo vet säkert att jag är folkrörelseman sedan många år tillbaka. Men stödet får inte stimuleras genom ett orättvist avdragssystem. Det är det frågan gäller. Detta får också utgöra ett svar till herr Josefson när han säger att det viktigaste är att mottagaren får dessa pengar och att det är mottagaren man skall tänka på. Ja, men mottagaren får inte stödjas genom att enskilda människor sätts in i ett orättvist avdragssystem. Det går inte ihop, herr Josefson. Vi måste ha en viss logik också när det gäller stödet till folkrörelserna.
Herr talman! Det resonemang herr Lundgren för om att det skulle vara en fördel för givaren att han får avdragsrätt är helt orimligt. Fördelen ligger, som herr Josefson sade, däri att organisationen på det viset kan få mer pengar. Det är ju det som är det väsentliga. Tydligen menar ni från socialdemokratiskt håll inte ett enda dugg med skrivningen i betänkandet att ni är beredda att göra en utredning, och det har också herr Josefson konstaterat. Det är ju ingen mening att göra en utredning, om man så klart tar avstånd från det man avser utreda som herr Lundgren har gjort här i dag.
Herr talman! Det är väl alldeles uppenbart att vi menar att 1972 års skatteutredning, som det står i utskottets betänkande, skall pröva dessa frågor. Att vi däremot i grunden har en principiell skillnad i synen på dessa frågor är lika uppenbart.

Herr talman! Jag vet inte om jag gör mig skyldig till en felbedömning, men jag har en känsla av att frågan om avdragsrätt för gåvor till samhällsnyttiga ändamål, är en av de frågor som återkommit de flesta gångerna i riksdagen. Hur som helst med den saken; avdragsrätten har varit uppe till riksdagens behandling många många gånger. Jag skall därför inte, herr talman, gå in på sakfrågan alltför mycket. Den är väl bekant för riksdagens ledamöter och det gäller också argumenten för och emot avdragsrätten. De borgerliga partierna har år ut och år in krävt en utredning om avdragsmöjligheter för gåvor till kulturella och religiösa ändamål. Man har hänvisat till den vinst samhället skulle göra om gåvorna till de frivilliga organisationerna blev avdragsgilla vid beskattningen. Motståndarna till avdragslinjen — i det här fallet socialdemokraterna — har envist gått emot det borgerliga kravet och hävdat att allmännyttiga ändamål främjas bäst genom bidragsstöd från staten. Man har deklarerat en övertro på folket i kanslihuset och menat att de är bäst skickade att avgöra hur och på vilket sätt de frivilliga organisationerna skall arbeta och, i konsekvens med det resonemanget, i vilken omfattning ekonomiskt stöd skall lämnas. Jag tror inte på detta sätt att resonera och anser att regeringens och socialdemokraternas inställning är felaktig. Jag har sagt det förut när vi har diskuterat den här frågan och vill åter upprepa: De frivilliga organisationerna, exempelvis frikyrkosamfunden, kan bättre planera sin verksamhet än regeringen och kanslihusets personal. Dessa organisationer vet bättre var och i vilken omfattning ekonomiska satsningar skall göras. Man kan fråga sig hur de människor ser ut, vilka de är som genom gåvor och bidrag uppehåller exempelvis en frikyrkoverksamhet. Är det några få förmögna människor som genom kraftiga stöd uppehåller sådan verksamhet? Nej, det är de många många små enkla människorna med genomsnittsinkomster. Herr Lundgren gjorde — jag vet inte om det var hans jungfrutal, han deklarerade i alla fall att han var ny i riksdagen — ett par rätt förvånansvärda uttalanden. Han slog fast att det förslag som gång efter annan lagts fram från borgerligt håll om avdragsrätt är ett okristligt förslag, ett förslag som gynnar de rika osv. Jag såg att han talade från manuskript. De uttalanden man gjorde verkade vara tagna i flykten. Jag är utomordentligt förvånad över att herr Lundgren som säkert vet hur dessa verksamheter bedrivs och hur de stödjes kan göra sådana uttalanden. Skatteutskottets majoritet har skrivit i betänkandet nr 10:1 avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete och med hänsyn till att 1972 års skatteutredning måste förutsättas pröva behovet av avdrag av det slag, som motionärerna föreslår, avstyrker utskottet dessa motioner. Sedan kommer herr Lundgren, som ny i riksdagen, och sätter sig på hela skatteutskottet och slår fast att man skall avstå från avdragsrätten. Jag säger som flera talare varit inne på: Vad skall man tro? Skall man tro på skatteutskottets skrivning eller skall man tro den talesman som socialdemokraterna skickat fram för att plädera i denna fråga? Herr Lundgren var också inne på att det är samhället som bör stödja den ideella verksamheten. Jag framhöll nyss och jag vill återigen understryka: De organisationer som här är aktuella — frikyrkosamfunden, nykterhetsorganisationer etc. — känner bättre till hur verksamheten bör läggas upp och var de ekonomiska satsningarna skall göras. Men socialdemokraterna är inne på den linjen att kanslihusets personal och regeringen vet bäst hur de här organisationerna skall arbeta och de vet var penningmedlen skall placeras. De skall dra upp riktlinjerna för detta. Vi har, herr talman, som bekant ett jämviktsläge i riksdagen i år. Om allt klaffar skall det uppstå en lottningssituation. Vi får alltså äntligen en chans, även om det blir med lottens hjälp, att efter decenniers diskussion få en lösning på en fråga som för hundratusentals människor är mycket viktig och angelägen. Jag vill med detta yrka bifall till den reservation som har herr Magnusson i Borås som första namn.
Herr talman! Herr Fridolfssons debatteknik är väl ganska välkänd. Låt mig reda ut åtminstone två saker. Skatteutredningen skall ta upp avdragssystemet till bedömning. Det är det ena som står i utskottets betänkande och därom är det ingen tvekan för det ingår i dess uppgift. Det har inte heller vi socialdemokrater någon annan uppfattning om eftersom det är dess uppgift. Vidare är vi socialdemokrater i skatteutskottet på det klara med att vi har en helt negativ syn på avdragsrätten. De sakerna kan tydligen inte herr Fridolfsson resonera om parallellt. Herr Fridolfsson säger att han tycker det är märkligt att jag kallar det här förslaget för ett okristligt förslag. Ja, jag förstår att herr Fridolfsson med sin moderata bakgrund har svårt att förstå detta. Men för mig är sådant som är ojämlikt och orättvist också okristligt.

Herr talman! Herr Lundgren gjorde en reträtt i sitt senaste inlägg. Jag förstår att många av de socialdemokratiska ledamöterna här i kammaren var en aning oroliga när de lyssnade till herr Lundgrens första inlägg där han gjorde uttalanden som gick stick i stäv med vad skatteutskottet skrivit i sitt betänkande. Nu har han i alla fall gått med på att skatteutredningen skall få utreda avdragsfrågan om nu herr Lundgren har någon möjlighet att påverka den saken. Jag tror, herr talman, mer på vad som står i skatteutskottets betänkande nr 10 än jag tror på herr Lundgren på denna punkt. Vi har dock fått klart och rejält fastslaget att man från socialdemokratiskt håll och från Broderskapsrörelsens håll inte vill ha någon avdragsrätt i detta sammanhang. Det tycker jag är ett klargörande, som vi verkligen skall notera, men inte med tillfredsställelse utan med ett beklagande.

Herr talman! Jag tycker att herr Lundgren gjorde ett mycket stimulerande inlägg. Som han så riktigt påpekade är detta ärende en gammal bekant. Många av oss har diskuterat det i olika sammanhang, och man tycker att argumenten börjat bli ganska välkända. Jag minns när jag första gången diskuterade denna fråga med herr Ericsson i Kinna. Efteråt tog han med mig upp de praktiska problem som är förenade med detta. Jag tyckte mig förstå att han bedömde denna fråga såsom värd att pröva och diskutera och där olika synpunkter behöver bryta sig mot varandra. Nu framträder herr Lundgren med ett annat tonfall. Det finns ingen tvekan om förslaget. Det är inte bara ”ojämlikt” utan även ”okristligt”, Ett förslag, som Sveriges frikyrkoråd och de olika trossamfunden drivit under mycket lång tid, karakteriseras inte som praktiskt svårgenomförbart eller olämpligt utan som okristligt. Det finns ingen tvekan hos herr Lundgren. Domen är fälld. Avdragsidén är och förblir orättvis. Det var ett klargörande anförande. Men på ett par punkter vill jag ha besked av herr Lundgren, som i dag ger sådana så entydigt. Det gäller hans uttalande: ”Avdragsidén är och förblir orättvis.” Men om den gäller andra sektorer? Om den gäller resekostnadsavdrag och andra avdrag för inkomstens förvärvande, försäkringsavdrag, sjukförsäkringspremieavdrag eller avdrag för räntor? Är alla dessa avdrag principiellt oförenliga med herr Lundgrens uppfattning? Är de rent av okristliga? Eller är det fel på ändamålet? Nu lyfte sig herr Lundgren till de stora principiella höjderna. Jag skulle bara för klarhetens skull också vilja fråga: Vad gjorde att herr Ernst Wigforss såsom finansminister lade fram en proposition med förslag om avdragsrätt för gåvor till luftvärnet och sjövärnskåren? Det gällde åren 1939-1943. Vad gjorde att Ernst Wigforss signerade en proposition med förslag om avdragsrätt för internationellt hjälparbete bland civilbefolkningen i krigshärjade länder 1944—1945? Såg Ernst Wigforss möjligen detta som en praktisk fråga, där man kan diskutera det lämpligaste sättet att stödja ett angeläget ändamål, eller svek Ernst Wigforss sin socialistiska övertygelse? På dessa två punkter kvarstår en viss oklarhet, och jag vore tacksam om herr Lundgren nu reder ut det hela.
Herr talman! Herr Wikström försöker krypa bakom Frikyrkorådet. Det är ingen hemlighet att en majoritet av Sveriges frikyrkliga invånare fortfarande har en mycket borgerlig syn på samhället. Självklart präglar den borgerliga synen även deras bedömningar i denna fråga. De har med sin borgerliga syn svårt att inse det orättvisa i denna form av avdrag för dessa ändamål. Det är inte märkvärdigare än så. Sedan försöker herr Wikström få mig att tala på skatteutredningens vägnar, som jag inte ens tillhör. Utredningens uppgift är ju att pröva och se över avdragen i alla sammanhang, och vi får säkert anledning att återkomma till och diskutera de frågorna. Men, herr Wikström, blanda inte bort korten nu! Det är avdrag till allmännyttiga ändamål som vi diskuterar i dag, och de avdragsreglerna kallar jag utan tvekan ojämlika och orättvisa.
Herr talman! Jag vill alltså notera att det förslag som Frikyrkorådet har ställt sig bakom är okristligt enligt herr Lundgren, och det är okristligt därför att en majoritet av dem som tillhör Frikyrkorådet har en annan politisk uppfattning än herr Lundgren. Jag ställde två enkla frågor till herr Lundgren: Är ”okristligheten” i avdragsrätten begränsad till gåvor till ideella, humanitära och kulturella ändamål, eller omfattar den också annan avdragsmetodik? Och övergav Ernst Wigforss sin socialistiska grundsyn när han lade fram propositioner om avdragsrätt? Jag förstår om herr Lundgren känner ett behov av att fundera något på de här frågorna. Jag ställde dem närmast därför att herr Lundgren var så övertygad i sitt första inlägg. Jag väntar fortfarande med spänning på svaren på de enkla frågor som jag ställde. De är inte utan relevans i sammanhanget.
Herr talman! Jag har som min personliga uppfattning sagt att sådant som är orättvist och ojämlikt betraktar jag utifrån min kristna och socialistiska syn som något alldeles felaktigt. För mig är orättvisa någonting okristligt. Herr Wikström försökte återigen starta en allmän diskussion om det som skatteutredningen sitter och funderar på. Låt mig bara få påminna herr Wikström om de mängder av avdragsmotioner som de borgerliga ledamöterna har lämnat in förutom de motioner som handlar om avdrag för gåvor till religiösa ändamål, till u-hjälp och andra humanitära, kulturella, vetenskapliga eller eljest allmännyttiga ändamål. Om alla dessa förslag till avdrag skulle bifallas, då skulle i det här landet inträda skattepolitiskt kaos.
Herr talman! Herr Lundgren dröjer sig kvar på de principiella höjderna och vill inte gärna ta upp de frågor som jag ställde och som jag fortfarande tycker är ganska enkla. Det är möjligt att herr Wigforss och jag och en del andra får vistas nere bland de mera praktiska frågeställningarna. Jag karakteriserade herr Lundgrens första inlägg som klargörande. Hans repliker var avslöjande.

Herr talman! Jag tillåter mig vädja till kammaren att få som motionär säga ett par ord i det här ärendet, även om jag inte är antecknad bland de förhandsanmälda talarna. Herr Lundgren yttrade, om jag fattade honom rätt, att han var fullt införstådd med att de organisationer som det här gäller skall ha stöd. Skulle jag ha fattat honom fel, så hoppas jag att han justerar det uttalandet. Han talade också om att stödet till samfunden håller på att uppräknas. Jag vill ta ett exempel för att belysa det stödets storlek. De flesta av kammarens ledamöter var väl och såg den mycket trevliga föreställningen på Operan i förrgår kväll och fick höra att det nöjet kostar mellan 45 och 50 miljoner kronor per år. Om jag inte är fel underrättad, rör sig bidraget till organisationer och samfund, även om det är uppräknat, om i runt tal en tredjedel av vad Operan kostar. Jag är tacksam för att bli rättad här också, om jag har fel. Här gäller det då å ena sidan samtliga organisationer och samfund i hela Sveriges land och å andra sidan en enda kulturell institution som får tredubbla beloppet att röra sig med. Detta kanske bara ställer frågorna om vad det gäller under belysning. Det finns väl ingen här som vill påstå att det kulturella värdet av alla dessa organisationers arbete ute i landet skulle vara mindre än Operans; jag vill hävda att det är betydligt större. Herr Lundgren ställde sig inte negativ till att organisationerna skulle ha stöd, men det skulle ges direkt, sade han. Kan det gå mera direkt än från givaren till ändamålet? Men det skall gå via skattemedlen, och då fastnar det alltid en massa i kanalerna innan bidragen kommer ut till avsett ändamål. Herr Lundgren tog ett par exempel. Han nämnde den fattige pensionären, som gav en tusenlapp, och den där knölen som tjänar 200 000 kronor och också ger en tusenlapp. Jag skulle vilja hävda att vore det någon tåga av ideell karaktär i den där 200 000-kronorsmänniskan och det funnes avdragsrätt, skulle han ge 5 000, därför att då kostar det honom inte mer än 1 000 kronor, och då skulle ändamålet få femdubbla beloppet — om nu inte maximeringen funnes. Låt oss vara överens om att vi för ett teoretiskt resonemang. Men då skulle organisationerna få ett stöd som vore värt mera och den enskilde skulle få bestämma litet mera över vart medlen skulle gå i stället för att de skall gå via staten, som herr Lundgren tydligen tror allt gott om, staten som vet bättre än alla enskilda om hur de pengar vi rör oss med skall användas. Jag tycker mig här märka något av den besserwissermentalitet och överförmynderi som jag tidigare tillåtit mig beröra något i utkanterna i andra sammanhang. Det har nämnts att det vore en orättvisa och att den fattige inte skulle få något stöd. Det är inte fråga om att ge stöd, utan det är fråga om att ge ett bidrag till ett ändamål som man vill stödja. Det är inte den som ger bidraget som skall ha stöd, utan det är ändamålet.

Vad gjorde då herr Wigforss för galet när han införde avdragsrätt för gåvor? Jag skulle vilja tillägga: Vad har flera andra finansministrar gjort för galet när de kommit med avdragsregler för bidrag till ändamål som man nödvändigtvis måste skaffa pengar till? Det enklaste sättet att skapa pengar kanske hade varit att bevilja skattelättnader. Vi kan bara nämna en sådan orättvis skattesubvention som vi har i investeringsavdragen. Här ger vi en företagare 120 eller 130 procents avdrag på maskiner och inventarier för att hålla sysselsättningen i gång. Vi har här under årens lopp alltså haft en hel serie av orättfärdiga skatter. Då är frågan om situationen nu är sådan att vi skall införa ytterligare en orättfärdig historia — jag använder ordet orättfärdig och inte okristlig — för att man kanske skall kunna ge mera pengar till dessa organisationer. Ja, det kanske när allt kommer omkring inte blir några mer pengar för dem, för jag är inte säker på att herr Magnusson i Borås har rätt i sitt resonemang. Herr Magnusson menar väl att den som gav 1 000 kronor och fick 800 kronor i skatteavdrag i fortsättningen skall ge 5 000 kronor. Det är väl så jag skall fatta herr Magnusson? Han skulle ge ett bidrag som kostar honom lika mycket som den gåva han gett tidigare, och organisationerna skulle då få detta högre belopp. Jag tror inte att det är på det sättet, utan jag tror att det i stort sett kommer att vara så, att de som gett dessa pengar kommer att ta de 800 kronorna i skatteavdrag och stoppa dem i fickan, varpå det ideella ändamålet kommer att få sin tusenlapp som tidigare. Helt säker på att resultatet inte blir detta kan man inte vara. Jag är helt övertygad om att skatteberedningen som skall undersöka alla andra avdrag som finns, tokiga eller bra, i vårt nuvarande skattesystem, inte kan gå förbi detta. Den socialdemokratiska synen är den som herr Lundgren gjorde sig till tolk för: detta avdrag bör nog inte komma till stånd, och det finns fler avdrag som bör slopas om man skall ha ett rättfärdigt skattesystem. Herr Wikström ställde frågor om avdrag för resor, och det är en helt annan sak. Om man har vissa utgifter för att kunna få en inkomst, måste dessa få dras av. Det är avdrag för intäkternas förvärvande. Men de andra avdrag som finns i dag kan diskuteras, herr Wikström. Försäkringsavdraget genomfördes en gång i tiden för att vi inte hade ett socialt försäkringssystem i landet. Man ville locka människor att ta försäkringar för att få den sociala sidan täckt. Men den sidan är täckt i dag genom allmänna försäkringar, och då kan det diskuteras huruvida försäkringsavdraget i dag är berättigat. Sparavdraget är under inga omständigheter ett rättfärdigt avdrag. Det ger den stora inkomsttagaren 800 kronor i skattelättnad på tusenlappen, medan den lilla kanske får ingenting. Huruvida detta avdrag skall vara kvar i fortsättningen tillkommer inte mig att bedöma. Det kan hända skall vara kvar för att det kan vara praktiskt att slippa granska små belopp på deklarationerna. Jag har velat lägga den praktiska synen på det här problemet, samtidigt som jag säger att det ideologiskt inte kan vara så, att givaren skall vara mindre glad för att han ger beskattade pengar än obeskattade pengar.
Herr talman! En kort replik till herr Hyltander. Han gav möjligen intrycket att det samhälleliga stödet till trossamfunden inskränker sig till det som finns i årets statsverksproposition och som nu kommer att bli mer än fördubblat, som jag påpekade. Det var väl en viss taktik i hans yttrande, men denna kammares ledamöter vet naturligtvis, att det direkta stödet till organisationerna är oändligt mycket större. Vi har en hel rad olika stöd: till mission, till alkoholoch narkomanvård, allmänna arvsfonden, till tidskrifter, dagspress, folkhögskolor, soldathem, studiearbete, ungdomsarbete, befrielse från gåvoskatt osv. Detta måste vägas ihop, herr Hyltander, och min uppfattning är alltså att stödet bör gå direkt. Till sist var det ju en intressant knorr herr Hyltander tillät sig. Jag talade om pensionärer, jag talade om människor som har en årsinkomst på cirka 60 000 kronor och om människor som har en årsinkomst på 200 000 kronor. En person som tjänade 200 000 kronor kallade herr Hyltander för en knöl.
Herr talman! Herr Wärnberg ryckte ut till herr Lundgrens hjälp, och jag vill genast säga att jag tycker att de nyanserade ordalag och det lågmälda tonfall som han använde skilde sig på ett fördelaktigt sätt från herr Lundgrens anförande. Herr Wärnberg står, såvitt jag förstår, på samma plattform som herr Wigforss en gång gjorde: man diskuterar på rent praktiska grunder om det är genom avdrag man skall befrämja nyttiga ändamål eller om det kan ske på annan väg. Det är den typen av diskussion vi bör föra i den här frågan. Jag är säker på att herr Wärnberg skall finna att ingen i de icke-socialistiska partierna är så låst vid principerna på den här punkten att man inte kan diskutera hur man undanröjer orättvisa effekter av ett sådant här system. Det är ju därför vi begär en utredning. Herr Wärnberg skilde sig från herr Lundgren också när det gällde kvaliteten på argumenten. Här var det inte fråga om att utdöma andra synsätt, som herr Lundgren gjorde. Det finns alltså en plattform på vilken vi kan resonera om och pröva dessa och andra skattefrågor.
Herr talman! Herr Wärnberg sade att vi hade haft en serie av orättfärdiga skatter i detta land. Det är möjligt att det var en felsägning och att herr Wärnberg menade skatteavdrag. Jag förmodar det. Men hur som helst fanns det även ett visst mått av sanning i hans felsägning, och jag förmodar att vi kan vara överens på den punkten. När herr Wärnberg sedan hävdar att ett avdrag av det här slaget inte skulle leda till att vederbörande ger större bidrag tvivlar jag på att herr Wärnberg har så dålig insikt om den känsla som besjälar de människor som går in för att arbeta hårt och effektivt i de här ideella organisationerna.

Det är ju bara glädjande att vi kan vara överens på den punkten. Jag tror säkert att herr Wärnberg och jag förstår varandra och att vi har god vilja bägge två.
Herr talman! Jag drog inte exemplet med anslaget till samfunden och till Operan i dess helhet. Jag vet mycket väl vad som kommer ut av stöd till olika aktiviteter på olika områden och som används generellt och som även samfunden får nytta av. Jag tog exemplet bara därför att det ger i någon ringa mån en blixtbelysning av de olika stöden från det allmänna. Medge att sifferrelationen 1—3 står sig i detta sammanhang — det har herr Lundgren inte kunnat vederlägga. Beträffande knorren uppfattade jag att det var ungefär andemeningen när den här 200 000-kronorsinkomsttagaren fördes på tal. Om det var fel är jag beredd att helt ta tillbaka det yttrandet. Skulle för övrigt förslaget om maximering av avdragsrätten gå igenom kan ju resonemanget inte tillämpas på den där 200 000-kronorsmannen, utan det kommer då att gälla människor som tjänar ungefär 60 000 kronor. För min egen del vill jag inte mäta värdet av gåvor från olika givare, men om en person i sistnämnda inkomstgrupp tidigare har gett en tusenlapp så skulle han i det här fallet kunna ge 2 500 kronor med samma uppoffring. Det är här jag menar att herr Lundgrens argumentering står på huvudet. Det är ändamålet som det gäller att stödja. Bidragsgivaren är i detta fall helt ointressant. Vill vi att staten skall stödja det här ändamålet skall vi bifalla reservationen.
Herr talman! Jag vill inte kasta alltför mycket sten på herr Lundgren när nu hans första debatt i riksdagen gick ordentligt snett. Den minnesgode riksdagsledamoten kanske kommer ihåg när jag i slutet av mars månad 1965 första gången agerade i det gamla riksdagshuset. Jag gjorde mig visserligen inte skyldig till så grova övertramp som herr Lundgren gjorde i sitt första inlägg, men min värderade riksdagskamrat Blenda Ljungberg kom mig i alla fall till hjälp och redde upp det hela. Nu har herr Wärnberg hjälpt herr Lundgren. Skadan blir väl inte så svår för herr Lundgren sedan vi har lyssnat till herr Wärnbergs sakliga inlägg. Jag vill bara ha tillrättalagt en sak i herr Lundgrens sista replik. Han nämnde om det fördubblade stödet till folkrörelser och frivilliga organisationer. Det skall vi inte tacka socialdemokraterna och regeringen för. Det skall vi tacka oppositionen för, som har motionerat och tryckt på så att dessa organisationer har fått ett fördubblat stöd.
Herr talman! Jag är herr Magnusson i Borås väldigt tacksam att han rättat mig. Det var naturligtvis orättvisa skatteavdrag jag menade, vilket inte hindrar att det i något sällsynt fall också finns orättvis skatt. Om man vill nå ett visst mål så kan det ibland vara rimligt att ta till skatteavdrag — typ det Wigforsska, typ investeringsfonder, typ investeringsavdrag — men ibland också att gå den andra vägen, anslagsvägen. Jag har en bestämd känsla av att det finns borgerliga motioner som yrkat på att det skulle utgå ett anslag — i stället för ett investeringsavdrag — till dem som investerade och inte hade någonting att ta utav. I det här speciella fallet tror jag att om man genomförde avdragsrätt för gåvor — och man kan då inte bara hålla sig till frågan om religiösa organisationer och andra ideella organisationer utan måste ta med ett ganska vitt fält — så skulle man i första hand skapa ett skattebortfall. I någon mån skulle organisationerna få mera pengar, det kan jag hålla med om, men jag tror att det skulle slå mera på skattebortfallet. Det skulle minska samhällets möjligheter att ge stöd. Det här kan vara en avvägningsfråga. Den socialdemokratiska linjen är att en glad givare skall finnas utan att man skall få detta skatteunderstöd. Det kan vara fel, men jag anser att skatteberedningen kommer att ta ställning till detta när den granskar alla avdrag som finns. Det är beredningens uppgift. Det är detta som gör att det här ligger två förslag. Vi har litet olika uppfattningar om vem som skall granska avdragen. Sedan vill man på den borgerliga sidan ha en viljeyttring att avdrag skall finnas, medan vi inte vill ha någon viljeyttring alls i den här frågan. Man säger att vi har varit emot avdrag, men eftersom skatteberedningen skall granska allt detta så får den granska även avdragen.
Herr talman! Den andemening herr Hyltander lade in i mitt anförande om den som tjänade 200000 kronor var att jag ansåg, att denna människa skulle vara en knöl. Jag vet nu inte varför folkpartister skall tro att socialdemokrater anser att människor som tjänar 200 000 kronor är knölar. Jag förstår inte varifrån herr Hyltander har fått detta. Men nu är det bra att vi fick höra att inte heller herr Hyltander tycker att vederbörande är en knöl. Då är den saken klar. Ändamålet är viktigast, säger herr Hyltander, Ja, vi är överens om att dessa organisationer skall ha ett rejält stöd. Men vi är fortfarande oense när det gäller att låta stödet gå via orättvisa avdragssystem. Till herr Fridolfsson vill jag slutligen säga, att jag är tacksam för det betyg som han gav. Hade herr Fridolfsson sagt att jag hade gjort en bra insats här i dag då hade jag blivit djupt deprimerad. När herr Fridolfsson säger att det gått snett för mig och att jag gjort en dålig insats då är jag övertygad om att det är ett bra betyg.

Herr talman! Detta betänkande behandlar en del motioner med begäran om förändringar i realisationsvinstbeskattningen vid avyttring av fastighet. Ett par motioner har tagit upp ett speciellt problem, nämligen realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av villafastighet i anledning av byte av bostadsort. Denna fråga har under flera år varit uppe till behandling, och det finns alltjämt ett mycket stort behov av ändring på detta område. Man har stor anledning att rätta till förhållandena med hänsyn till att det ju förekommer en ganska stark rörlighet ute på arbetsmarknaden — någonting som man också bör understödja. Ett alldeles särskilt behov har uppstått under de senaste åren på grund av det beslut som riksdagen har fattat om utflyttning av en hel del ämbetsverk till landsorten. Det är klart att många därför finner anledning att byta bostad och kanske sälja sin fastighet här i Stockholm. Den vinst som uppstår vid en sådan här försäljning blir ju helt fiktiv, då pengarna går åt för att skaffa en fastighet på den nya bostadsorten. Det är därför som vi menar att det vore rimligt att max fick ett uppskov med beskattningen. Nu är det väl riktigt att en utredning pågår, och det är möjligt att den kommer att ägna sig åt detta problem — utskottsmajoriteten har ju den förhoppningen. Men med hänsyn till att vi så länge hållit på med den här frågan har herr Nilsson i Trobro och jag ansett att man bör visa en reaktion från riksdagens sida och begära att frågan skyndsamt måtte bli föremål för behandling av någon utredning. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet har mycket litet gått in på sakfrågorna. Motiveringen härtill är att praktiskt taget alla dessa frågor för närvarande behandlas av realisationsvinstkommittén, som skall slutföra sitt arbete under 1974. Då kommer alltså de allra flesta frågorna att aktualiseras. De frågor som inte aktualiseras av utredningen kommer ju ändå att få ett underlag för bedömningen. Därför har utskottsmajoriteten menat att det i dag inte finns någon anledning att bryta ut enskilda frågor och försöka få en ändring till stånd, även om det i något fall kan vara motiverat med ändringar, både i skärpande och i uppmjukande riktning. Utskottet har då ansett att riksdagen för närvarande skall avslå motionerna och avvakta det förslag som kommer från realisationsvinstkommittén. När nu herr Magnusson i Borås ändå har tagit upp en fråga, skall jag bemöta den något. När det gäller egethem är det ingalunda så som reservanterna säger, att man beskattar fiktiva vinster. Då man skall få fram om någon vinst har uppstått, får ju till inköpspriset läggas en indexuppräkning, som gör att hela penningvärdeförändringen är fri från skatt, och dessutom sker ett påslag på 3 000 kr. om året som man inte behöver skatta för. De vinster som sedan blir kvar skall belastas med vanlig skatt intill 75 procent. Det är alltså enligt min uppfattning inga fiktiva vinster som beskattas utan verkliga vinster, eftersom vi tar hänsyn till prisförändringarna och dessutom ger en säkerhetsmarginal på 3000 kronor per år som vederbörande har innehaft huset. Om man flyttar från en dålig ort där huset inte är mycket värt, får man ingen vinst. Om man flyttar från en ort med ett vanligt prisläge upp till en storstad, där prisläget är så mycket högre, då räcker inte pengarna till för att köpa den nya villan, det erkänner jag. Men å andra sidan får man en förmögenhetstillgång som är värd så oerhört mycket mera, och då vore det väl orimligt om man dessutom skulle få avdrag eller vad det är fråga om. Nu talas det visserligen bara om uppskov, men på sikt måste det väl ändå bli något slags avdrag. Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Det ligger väl en hel del i vad herr Wärnberg säger om de fiktiva vinsterna. Men jag framhöll ju att verkningarna blir sådana att det uppstår bara en fiktiv vinst genom att vederbörande måste skaffa sig en liknande bostad på den nya bostadsorten, till vilken han många gånger flyttar utan att själv önska det. Det var därför jag ville göra gällande att när nu vederbörande tvingas flytta till en ny bostadsort och där måste skaffa sig en ny bostad är det rimligt att det försäljningsbelopp som han har fått på den gamla orten inte blir föremål för någon beskattning, då han i alla fall måste använda hela beloppet för att skaffa sig en liknande bostad på den nya orten. Det är bara detta vi tvistar om.

Herr talman! Jag förutsätter att kammarens ledamöter har överseende med mig, om jag nu inte utnyttjar alla de 15 minuter som jag är antecknad för på talarlistan. Trots att förevarande i stort sett enhälliga utskottsbetänkande inte är särskilt omfångsrikt har det ändå ett ganska omfattande innehåll. Det finns kanske anledning att här peka på det ganska ovanliga förhållandet att utskottets hemställan utmynnar i någon form av bifall till inte mindre än 32 motionsyrkanden. Det är ju inte alla utskottsbetänkanden som har det innehållet. Låt mig här ge en mycket kort presentation av detsamma. Riksdagens beslut 1967 rörande riktlinjer för jordbrukspolitiken var ingalunda enhälligt. På många punkter var meningarna delade. Det fanns också väl formulerade och angelägna målsättningar. Jag tillåter mig här att citera en, som jag läser från s. 5 i utskottets betänkande: ”Enligt de mål för politiken som därvid uppställdes skall jordbruket åstadkomma en produktion av önskad storlek till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad samtidigt som det skall vara möjligt för dem som är sysselsatta inom jordbruket att få del av den allmänna standardstegringen.” Om denna allmänna målsättning rådde inte särskilt delade meningar. Däremot fanns det många olika uppfattningar om hur man skulle nå det angivna målet.

Dessa uppfattningar har haft en ganska entydig inriktning. Man har varnat för en nedskärning av landets självförsörjning och för kriser som kunde komma att förändra de synsätt som var rådande vid målsättningen 1967. Nu har det emellertid hunnit hända en rad saker ute i världen. Dels har vi fått uppleva en energikris, dels har vi fått uppleva brist på livsmedel i en värld med växande befolkning. Dessutom har det inträffat i det svenska parlamentet att vi fått ett jämviktsläge. Olika faktorer tillsammans har inneburit att dessa många motionskrav nu har kunnat behandlas i en något annan form än tidigare.

Den här uppräkningen kan synas enformig. I någon mån kuggar motionerna in i varandra och i någon mån är det fråga om upprepningar. Jag tycker nog ändå att det finns anledning att som bakgrund för riksdagsbeslutet repetera vad olika motionskrav går ut på. Här finns tankar om möjligheterna för Sverige att bli självförsörjande i fråga om proteinprodukter. Det finns framstötar som är specialinriktade på Norrland.

Det finns också krav om att B-stödet förändras så att nuvarande åldersgräns slopas och brukarebegreppet ges sådan tolkning att hustru som arbetar i jordbruket blir jämställd med mannen. Vidare finns krav på att rationaliseringskungörelsen skall ändras så att driftslån till jordbrukare kan medges i vidare omfattning än nu för investeringar som syftar till bättre arbetsförhållanden eller rationellare drift. Det här är en ganska rik flora av krav på förändringar, och det finns ytterligare många sådana yrkanden — som jag sagt drygt 30 stycken. Sist men inte minst kanske jag skall nämna kravet på tillgodoseende av kapitaloch kreditbehovet, en snabb utredning om kapitalbehovet samt tillskapande av möjlighet till långfristiga lån och bunden ränta för jordbrukare med nystartade jordbruksföretag. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med ytterligare uppräkning. Tillåt mig bara att säga att utskottets sammanfattande bedömning av dessa frågor finns i utskottsbetänkandet. Det som kanske har speciellt intresse i sammanhanget är följande uttalande av utskottet: ”Även om vissa ändringar, vilka befunnits särskilt angelägna, har genomförts under denna period finns det enligt utskottets mening skäl att nu göra en mera allmän översyn Över rationaliseringspolitiken. Detta kan vara motiverat av den förändring jordbruket genomgått sedan närmast föregående översyn, liksom även av den förändrade roll i Nr 51 samhället som jordbruket kan ha erhållit till följd av utvecklingen. Den Torsdagen den ändring i den allmänna politiken som kännetecknas av en ökad betoning 28 mars 1974 av regionalekonomiska synpunkter har redan lett till ett tilläggsuppdrag ——L — — åt 1972 års jordbruksutredning.” Utskottet finner det alltså nu naturligt Jordbrukspolitiken, m.m. ”— —— att den av utskottet förordade mera allmänna översynen över hela rationaliseringspolitiken även hänskjuts till jordbruksutredningen, vars direktiv därför bör vidgas i angiven riktning. Översynen bör ske med beaktande av de erfarenheter som vunnits i det hittillsvarande rationaliseringsarbetet och göras allsidig och förutsättningslös. Det är önskvärt att nu ifrågavarande utredningsarbete kan bedrivas snabbt. Utredningen bör här liksom i fråga om utredningsområdet i övrigt ha möjlighet att lägga fram delbetänkanden.” Detta är den sammanfattande bedömningen från utskottets sida, och vi har med mycket stor glädje kunnat notera att det råder enighet kring den. Det finns ett par motioner som hör till samma ärendegrupp som den jag nyss berört men som utskottet inte kunnat enas om att föra till utredningen. I reservationen som är fogad till utskottets betänkande har detta också påpekats. Jag vill också nämna något om den motion som rör krav på utredning även i vad gäller andra former av jordbruksdrift än de traditionella — den syftar till jordbrukstekniska former som inte tar i anspråk så mycket energi och handelsgödsel.

Det fanns kanske också den bedömningen att dessa något speciella och mer krävande utredningsuppdrag skulle läggas i händerna på någon speciell expertgrupp; detta var min personliga bedömning.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

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har redan nämnt att ett stort antal motioner med en mängd önskemål behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 6. Jag vill här säga några ord om dels en partimotion och dels några enskilda motioner från folkpartiet där önskemålen i stort sett och i korthet kan sammanfattas sålunda: Vi vill ha till stånd de förändringar i den svenska jordbrukspolitikens inriktning som kan motiveras av följande tre omständigheter: 1. Den förändrade situationen på världsmarknaden och bristen på 75 Nr 51 livsmedel globalt sett. Det torde numera stå ganska klart för de flesta Torsdagen den överskottsländer att det inte är möjligt att skära ned den egna 28 mars 1974 produktionen i förlitande på att i framtiden mera permanent kunna köpa — — livsmedel på världsmarknaden. Med de framtidsutsikter vi har bör vi nu vara mycket försiktiga när det gäller att skära ned den odlade arealen i Sverige — naturligtvis bortsett från de mindre arealer med mycket dålig jord, som dock här och var ännu brukas. 2. De allmänna önskemålen att behålla en levande landsbygd kan på många håll i vårt land inte uppfyllas, om inte även mindre familjejordbruk och deltidsjordbruk får bestå. Det är mot den bakgrunden vi har krävt en översyn av rationaliseringsbestämmelserna, så att förbudet mot stöd till deltidsjordbruken upphävs och så att även mindre företag skall kunna komma i åtnjutande av exempelvis bidrag till täckdikning. 3. Jordbrukets landskapsvårdande betydelse och naturvårdsintressena bör tas med vid den jordbrukspolitiska bedömningen. Och naturvården är knappast ett intresse som berör enbart det svenska jordbruket — den är i lika hög grad ett intresse för de många tätortsbor som under veckohelger och semestrar vill komma ut i en vacker och ofördärvad natur i öppen bygd. Det är emellertid knappast möjligt att tänka sig att skapa en levande landsbygd enbart genom fritidsbebyggelse. Det är därför nödvändigt att fortsatt uttunning av den bofasta befolkningen förhindras. Skall vi lyckas med detta, är det nödvändigt att även de mindre jordbruksföretagen får möjlighet att bestå. Av bl.a. detta skäl bör enligt vår mening även naturvårdssynpunkterna vägas in vid bedömningen av t.ex. en enstaka brukningsenhets fortbestånd. Beträffande de delar i motionerna som jag här nämnt har utskottet i enighet — såsom herr Larsson i Borrby redan har påpekat — föreslagit att Kungl. Maj: Maj:t överlämnar motionerna, tillsammans med liknande motioner från annat håll, till jordbruksutredningen. Jag hoppas att det utan alltför stor tidsutdräkt skall bli möjligt att behandla frågorna i utredningen. Utskottet skriver att det skall vara förutsättningslösa överväganden. Mot detta har jag ingenting att invända, men det är väl ändå rätt naturligt att jag här uttalar förhoppningen, att de resultat man kommer fram till skall så långt det är möjligt överensstämma med önskemålen i motionerna. Den reservation av mig som finns fogad vid betänkandet och som herr Larsson i Borrby berörde kommer fru Anér att närmare motivera. Jag nöjer mig därför, herr talman, med att på den punkten yrka bifall till reservationen. På övriga punkter yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att delta i denna debatt om jordbruksfrågorna, och jag vill göra det närmast i anslutning till reservationen. Jag tycker att jordbruksutskottets betänkande är en framgång, och den gratulerar jag till. Men ändå måste jag uttala min besvikelse över jordbruksutskottets sätt att hantera några av frågorna i betänkandet. 76 En fråga som har tagits upp i några av motionerna är, fritt formulerat: Hur skall vi ta vara på vår jord? En annan fråga gäller icke-konventionella — Nr 51 jordbruksmetoder. Torsdagen den Utskottets skrivning vittnar om att man är litet efter sin tid. Man har 28 mars 1974 på något sätt fastnat i traditionella mönster, och man kommer inte ifrån utskottets utlåtanden tidigare år — den gamla attityden upprätthålls med en viss konsekvens. Frågan om jordens användning var, som alla vet, temat vid årets lantbruksvecka. Det är kanske litet oförskämt att säga det, men detta tycks ha undgått jordbruksutskottet. Annars skulle man ha tagit allvarligare på dessa problem. Man skulle inte ha nöjt sig med att skicka problemen till 1972 års jordbruksutredning. Visst är det ett jätteframsteg att man har gjort det, men man borde samtidigt ha gjort ett uttalande om i vilken riktning man ville ha problemen behandlade. Utskottet borde ha sagt sin mening om den situation som vi befinner oss i. Men det gör utskottet inte. Det räcker inte att som utskottet gör hänvisa till att utredningen skall överväga frågan om jordbruksproduktionens lämpliga omfattning. I framtiden uppstår otvivelaktigt, som redan har sagts, en konflikt mellan å ena sidan Sveriges och världens stora behov av att framställa livsmedel på den gnutta jord vi äger och å andra sidan samhällets krav på utbyggnad av vägar, industrier, samhällen, flygplatser osv. Jag tror nämligen att vi inte alls kan nöja oss med vad riksdagen uttalade 1972, då vi godkände riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen.

Med dagens teknik måste vi ta hand om även den jord som inte är av första klass. Jag tycker att jordbruksutskottet lever kvar något i det socialdemokratiska jordbrukspolitiska tänkandet under många år — att vi skall lägga ned jord och gårdar och i stället söka importera livsmedel — en vansinnig tanke som inte bärs upp av den ringaste framtidssyn utan saknar all kontakt med verkligheten. Jag tänker på mitt eget län där enligt ritningarna 78 procent av jordbruksjorden skulle läggas ned. Nu har Smålands bönder inte följt den uppmaningen — de har varit klokare än de som gjorde upp dessa ritningar. Att regeringen för bara fem år sedan höll fast vid denna tanke — och har gjort det även senare — är för mig ofattbart. Man lever fortfarande kvar i denna anda men vågar inte säga ut det. Någonting av denna anda tycker jag också fortfarande finns kvar i utskottets skrivning. Jag är alltså inte belåten med utskottets uttalande, men jag måste nöja mig med att föra dessa mina synpunkter till protokollet, eftersom det i detta avsnitt inte finns någon reservation. Men det finns en reservation, som jag tänker rösta för, trots att jag inte anser att den är fulländad. Den är inriktad på endast en jordbruksmetod, trots att det finns en rad andra som man i dag skulle vilja framföra som någorlunda likvärdiga alternativ. I den frågan säger utskottet precis som det gjort år efter år; man ser inte att det håller på att hända någonting med vissa delar av vår jordbruksjord och när det gäller människornas önskemål. Man hänvisar till den resistensbiologiska forskning och den allmänna miljöforskning som pågår i vårt land. Vi vet att den resistensbiologiska forskningen i detta land fortfarande rör sig med mycket små medel och att den är under omorganisation. Denna forskning kan inte lösa alla problem i detta avseende. Nu är det fråga om att ta vara på de jordbrukare och växtodlare som försöker — ibland med mycket stora försakelser — producera livsmedel med hjälp av så litet av gift och kemiska tillsatser som det över huvud taget är möjligt. Varför skall vi inte mer hjälpa dem som arbetar med dessa balanserade metoder? Jag tycker att vi borde göra det helt enkelt därför att dessa människors ärliga och allvarliga intresse är att försöka driva jordbruk och samtidigt förbättra den jord som de handskas med. Vi vet att många av jordbruksmetoderna i dag är hårt drivna och suger ut jorden i vissa delar av vårt land. Man gör inte detta medvetet, men det sker av ekonomiska skäl. Jag talar här inte om biodynamisk odling utan om en balanserad odling som kan använda dagens teknik på olika områden, en odling som kan medverka till att vi får bättre kvalitet på grönsaker och andra livsmedel och som gör att vi kan återställa jordar som på grund av felaktiga metoder håller på att sugas ut. Jag tycker att det hade varit skäligt att jordbruksutskottet även här uttalat sig litet mer positivt. Jordbruksutskottet borde se litet mer framåt i tiden. Vi kommer att tvingas dit av utvecklingen. Varför inte möta denna utveckling? Vi har ju fått en ny, ung och spänstig ordförande i jordbruksutskottet.

Herr talman! Det finns ju som sagt en enda liten reservation till detta utskottsbetänkande, där för övrigt så många utomordenligt goda oppositionsförslag överlämnas till jordbruksutredningen för välvilligt övervägande. Utskottet har, som herr Lothigius påpekade, med hänvisning till en hel del forskning som bedrivs i resistensbiologi och vissa typer av miljövård avvisat förslaget att jordbruksutredningen också skulle få i uppdrag att utreda hur alternativa jordbruksmetoder skulle kunna främjas. Denna forskning har dock mycket litet med motionens ärende att göra. De alternativa former av jordbruk som jag där talar om — ingalunda bara de biodynamiska — utgör mycket radikalare och konsekventare metoder att arbeta med naturen och dess egna medel än de som består i att man använder resistenta arter och biologiska bekämpningsmetoder. Det är utmärkt att sådana metoder som de sistnämnda finns. Jag är angelägen om att de skall främjas, men det är inte den saken det rör sig om just nu. Detta är inte platsen att hålla ett föredrag om de olika former av biodynamisk eller naturenlig odling som förekommer i Sverige. Det räcker med att påpeka att dessa odlingsformer omfattas med stor entusiasm av inte alldeles obetydliga folkgrupper i vårt land. Det är fråga om odlare som av ideella och livsåskåd ningsmässiga skäl, stödda på vad de anser vara goda fakta, önskar få fram sina produkter utan kemiska gödseleller bekämpningsämnen. Enligt deras uppfattning bevarar man därmed jordens kvalitet och får en bättre kvalitet på varorna. I fråga om den första synpunkten har de i princip medhåll av professor Georg Borgström. Den senare synpunkten delas av kunderna, och det bör anmärkas att dessa varor på intet vis saluförs med någon mördande reklam. De blir huvudsakligen kända genom man-till-man-propagandan. Det är uppenbart att dessa tankar och strävanden ligger i linje med den önskan om ett naturligare levnadssätt och ett mindre beroende av industrisamhällets energikrävande produkter som är ett så påfallande inslag i vår tid, trots alla tendenser åt motsatta hållet. Somliga människor vill helt enkelt ta konsekvenserna av sina åsikter och inte bara predika ett giftfritt och naturligt samhälle utan också efter förmåga söka förverkliga det. Då uppkommer den fråga som är dagens fråga: Skall de få någon hjälp till detta av samhället på något så när lika villkor som den överväldigande majoriteten av jordbrukare får den, eller måste de kämpa alldeles på egen hand, enbart med frivilliga medel och ofta med frivillig arbetskraft på sätt som är beskrivna i motionen? Jag kan inte se varför dessa odlare inte skulle kunna få någon blygsam del av det stöd som det vanliga jordbruket får, t.ex. genom att någon jordbrukskonsulent får möjlighet att arbeta för alternativ odlingsteknik och lämna de upplysningar och den hjälp som dess odlare behöver. De experiment för att visa resultatet av andra odlingsmetoder än de konventionella som framgångsrikt har bedrivits under några år vid Ultuna i samarbete med en stiftelse skulle alltså kunna få fortsätta och fullföljas. Inte här och i dag men på andra håll har jag under flera år hört det argumentet mot att biodynamiska odlingssätt och andra liknande skulle få stöd, att jag är ute för att ruinera Sveriges bönder. Vi kan ju inte gå tillbaka till forna brukningsmetoder, heter det, och dra upp tistlar för hand. Men för det första är det här fråga om en liten grupp odlare, som verkligen inte hotar någon och som ingen behöver ansluta sig till annat än frivilligt. För det andra så försörjer de sig på sin odling lika bra som andra. Odlingen är mer arbetsintensiv, men varorna blir också bättre betalda, och på små jordbruk kan lönsamheten bli minst lika bra som med konventionella metoder. Varför skulle då inte dessa odlare få chansen att övergå till alternativa jordbruksformer och få rådgivning och utbildning på ungefär samma villkor som andra jordbrukare? Varför skulle inte forskningen i dessa jordbrukstyper kunna stödjas något mer än i dag och i gott samarbete med forskare av den hittills allenarådande typen eftersom det inte gäller någon polarisering? Det är verkligen inte fråga om att från den ena dagen till den andra göra om hela det svenska jordbruket. Det är fråga om att stödja experiment och försök med nya odlingssätt, som inte osannolikt är utomordenligt framtidsdigra i en värld där energi och resurser har blivit något vi måste spara på. Jag blev därför trots allt glad, när jag hörde utskottets värderade ordförande antyda att man kanske möjligen eventuellt någon gång kunde tänka sig en speciell liten utredning om detta. Den utredningen kommer jag att verka för. Jag hoppas att jag nästa år inte skall behöva yrka bifall till en reservation utan till utskottets hemställan. I år, herr talman, yrkar jag alltså bifall till den enda reservationen till jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Den globala livsmedelsbristen gör att 1967 års jordbrukspolitiska beslut framstår som helt otidsenligt. Förslagen i jordbruksutskottets betänkande nr 6 kommer att innebära att 1972 års jordbruksutredning får i uppdrag att utarbeta förslag till en ny jordbrukspolitik som bättre stämmer överens med människans villkor på jorden. Rationaliseringspolitiken har medfört att lantbruksnämnderna haft i direktiv att enbart främja stordrift, med olyckliga följder för människor och miljö. Det är mycket tillfredsställande att vi nu beslutar att snabbt göra en allmän översyn över rationaliseringspolitiken. Också mindre jordbruk och jordbruk i kombination med andra näringar skall stödjas av samhället. Man har alltså anledning att i långa stycken vara mycket glad över det beslut vi nu går att fatta beträffande jordbrukspolitiken. Utskottet föreslår inte i detta sammanhang ökat stöd till alternativa jordbruksmetoder, som går in för att minska behovet av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Man anser inte att några tilläggsdirektiv till jordbruksutredningen är erforderliga i denna fråga. Jag utgår ifrån att utskottet i ett senare sammanhang kommer att föreslå andra vägar för att ge ett starkt stöd till dessa metoder. Centerns partimotion nr 1463, som ännu inte behandlats av jordbruksutskottet, uppmärksammar behovet av detta: ”Principerna i 1967 års jordbrukspolitiska beslut har genom ekonomiska påtryckningsmedel tvingat fram en hård rationalisering som medfört ett ökat behov av konstgödsling och kemiska bekämpningsmedel. Användningen av kemiska bekämpningsmedel medför redan allvarliga förgiftningsrisker i olika avseenden. Därför måste de ekologiska konsekvenserna av det högmekaniserade jordoch skogsbruket ägnas ökad uppmärksamhet. Forskningen och försöksverksamheten på mera biologiskt inriktat jordbruk måste avsevärt utvidgas så att möjligheterna för mer ekologiskt inriktade brukningsmetoder blir klarlagda. — — — Effektiva gödselvårdsanläggningar är betydelsefulla från bland annat grundvattenssynpunkt.” Det är uppenbart att samhällets stöd är helt otillräckligt till alternativa jordbruksmetoder, t.ex. biodynamisk odling och andra metoder av naturenlig odling. Ibland har man svårt att värja sig för misstanken att samhällets organisationer snarast motarbetar dessa strävanden. Människor som ägnar sig åt jordbruksmetoder som är mer varsamma mot naturen än de konventionella möter föga förståelse från myndigheterna och kan t.o.m. finna sin anställning hos jordbruksmyndigheter ifrågasatt. Detta är chockerande ur många, inte minst demokratiska synpunkter och vittnar knappast om någon öppen och positiv inställning hos dem som makten och pengarna haver till att fördomsfritt pröva nya vägar. Nr 51 Jag utgår från att frågan om ett starkt stöd till mera biologiskt inriktat Torsdagen den jordbruk kommer att positivt behandlas i annat sammanhang av 28 mars 1974 jordbruksutskottet men vill redan nu instämma i yrkandet om bifall till den reservation som herr Enlund har fogat till jordbruksutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Jag begärde ordet när herr Lothigius anklagade utskottet för att ha tagit litet för lätt på de här frågorna. Det är kanske tvärt om. Vi har anat bakom frågorna så svårlösta problem att vi helt enkelt menar att det inte är stor idé att ta itu med dessa problem förrän vi har löst en hel del av de grundläggande frågorna. Den grunden skall jordbruksutredningen lägga, anser vi, och dit har vi föreslagit att en del motioner skall remitteras.

Låt oss tänka framåt i tiden ett tag och göra tankeexperimentet att inga torrkatastrofer och inga farsoter decimerar världens befolkning och att befolkningsutvecklingen fortsätter som den nu gör. Då kommer den 9 januari år 2624 jordklotet att vara fullsatt, efter vad statistikers sifferlek ger till resultat. En människa per m? fast mark, och jag vågar påstå att det kommer att bli ganska obehagligt på jorden då. Det där kommer att ta sig den formen att vi får några jättelika städer som växer mest på höjden. Den stackars mark som ligger däremellan kommer att odlas sönder, den kommer att nötas sönder. År 2624 är behagligt långt fram i tiden, så behagligt att vi, som bara siktar på nästa val, inte skall behöva ta hänsyn till det. Men det är inte så förfärligt långt fram i tiden. Låt oss tänka tillbaka ett tag. De av oss som haft förmånen att få gå i den äldre skolan och lära oss att vi har en historia före Per Albin, vi har fått lära oss att om man går tillbaka lika långt, hamnar vi vid Nyköpings gästabud och den tid då Norden hade den enda statsman vi hittills har haft, en statsman som var en kvinna och hette drottning Margareta. Det är ganska nära tillbaka i historien. Lika nära är det fram till den här obehagliga tidpunkten. Det gäller för oss att redan nu sätta i gång och planera för detta. Även om vi har 600 år på oss måste varenda åtgärd vi vidtar sikta till att trygga vår försörjning i en alltmera tätbefolkad värld. Därvidlag kan man knappast påstå att vi har visat det rätta ansvaret i vår generation. Att exploatera bara för att vi skall få det bättre — allt går ut på detta. Hur våra barn får det är någonting som inte kommer oss vid. Det får de klara upp bäst de vill. Det är de här frågorna som är så allvarliga att allt annat blir ganska smått. Vi behöver inte gå till år 2624 för den delen; det är väl nu ett antal år sedan FAO publicerade någon beräkning i de här frågorna, där man 81 räknade med att om vi fram till år 2000 skall kunna bibehålla dagens försörjningsläge, i vilket bara en tredjedel av jordens befolkning kan äta sig mätt medan två tredjedelar svälter, måste vi ha fördubblat världens livsmedelsproduktion. Vill vi att år 2000 hela mänskligheten skall kunna äta sig mätt, måste vi redan i dag fördubbla livsmedelsproduktionen och till år 2000 ha fyrfaldigat den. I ett sådant läge går vi här i landet och lägger igen prima åkerjord till skog och gör jorden för överskådlig tid framåt om inte helt oanvändbar till livsmedelsproduktion så i varje fall svåranvändbar. Det är de där småbitarna inne i skogen som är svåra att bruka ekonomiskt som får stryka med i första hand till skada för landskapet och till skada för livsmedelsproduktionen. Det är sådana områden som skulle lämpa sig bra för sådana brukningsmetoder som fru Anér här talade om. Men vi måste tänka på ett helt annat sätt än vi hittills har gjort, tänka betydligt längre framåt i tiden innan vi tar några definitiva ståndpunkter. Det hjälper inte att tala om några giftfria livsmedel, eftersom något giftfritt jordbruk inte finns. Naturen själv använder gifter i sin egen hushållning. Jag vet inte om några av er haft kontakt med ett ogräs som heter kvickrot. Har man fått in det, så har man just ingenting annat beroende på att kvickroten avsöndrar biocider, en herbicid som heter agropyrin som håller andra saker på avstånd. Naturen har här visat vägen för det moderna jordbrukets bekämpning av ogräs. Jag vet inte om man kan kalla detta för en förgiftande form av jordbruk, men det visar oss i alla fall att naturen själv inte är främmande för att använda gifter. Man behöver inte göra några mera ingående analyser av våra grödor för att komma fram till att man kan hitta giftämnen överallt — även där man tidigare inte använt biocider av något slag. : Därmed är inte alls sagt att vi inte på lång sikt måste syfta till att komma fram just till vad fru Anér här talar om. Vi måste komma till en minskad användning av helt främmande gifter i vårt jordbruk. Men det är också ett så ohyggligt stort problem att vi i jordbruksutskottet inte vågat ta upp det nu utan vi säger att grunden först måste läggas av jordbruksutredningen. Sedan får vi se vart vi kan komma. Kanske jag får avsluta detta lilla anförande, som utmynnar i ett yrkande om bifall till jordbruksutskottets hemställan, med att uttrycka det önskemålet, att våra kommunalmän, våra lärare måtte tvingas till samma sak som sker i Östtyskland, där man ser på dessa saker på ett klokt sätt. Man har där inrättat en särskild naturvårdsskola, där dessa hedervärda kategorier medborgare skall gå en kurs. Kursen varar en vecka och man har femtio elever åt gången, men det är kurs på kurs stup i ett på den här skolan. Man får lära sig de grundläggande sakerna om ekologi och markhushållning, vattenhushållning osv. På dessa områden brister det mycket hos oss. Så fort miljövården eller naturvården kommer i konflikt med kommunens behov av mark för att bygga hus eller sådant, får alltid naturvården stå tillbaka. Kommunalmännen har bara en sak i tankarna: ökade skattekronor för att få fram kommunen till en mönsterkommun. Det är hedervärt i högsta grad, men vi kan inte hålla på så i längden. Vi måste tänka om. Det är inte bara domedagsprofeter som talar om detta, det börjar klarna för allt fler nu. Det vore inte dumt med kurser i naturvård för de flesta, men jag Nr 51 förstår inte hur vi skall kunna komma dit. Till sist vill jag upprepa vad Torsdagen den jag sade i remissdebatten : Våra valkampanjer är tyvärr upplagda så att 28 mars 1974 det gäller att värva röster till våra partier. Skall vi hushålla med mark och ——— — — — vatten på ett sådant sätt att vi inte gör det svårare för våra efter Jordbrukspolitiken, m.m. kommande att leva, får vi inte fortsätta med den hårdexploatering som i dag försiggår. Då måste vi tänka oss att bromsa ökningen i levnadsstandarden. Var och en förstår hur det skulle gå om man sade i en valkampanj: Rösta på mig, då ska ni få se på en sänkning av levnadsstandarden! Det vore politiskt självmord. Men vi måste. Jag kan inte förstå att vi kan få bukt med detta på annat sätt än att samlas alla partier vid en rundabordskonferens genast efter ett val, så att vi har ett par år på oss att tänka framåt. Där skall vi försöka klara ut dessa problem: Hur långt skall vi våga gå? Var skall det bli stopp för den här exploateringen? Herr talman! Jag har sagt detta med anledning av herr Lothigius påstående att vi inte skulle ha tänkt på dessa allvarliga saker. Det har vi verkligen gjort. Vi har tänkt så att vi har blivit rädda för framtiden. Det är bättre att se till att något blir gjort än att vi tar på oss problem som är så stora att vi inte går i land med dem. Av den orsaken yrkar jag bifall till jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Det skulle vara mycket frestande att knyta an till herr Wachtmeisters intressanta inlägg här, men vi kommer att ha en jordbruksdebatt om någon vecka, så jag skall inte bli långrandig nu! Och inte sedan heller, förresten. Det var när jag blev medveten om att utskottets ordförande skulle tala en kvart som jag blev orolig. Även om herr Larsson i Borrby är en rättskaffens man, kan man inte i förväg säkert veta vad han hittar på när han får en kvart i en talarstol. Nu höll han sig ganska exemplariskt inom ramen för utskottets enhälliga beslut, så jag behöver inte bli polemisk. Min partigrupp är för stöd till de jordbrukare som brukar sina egna gårdar. Vi stöder de åtgärder som krävs för en effektivisering av familjejordbruket. Men det räcker inte. Utvecklingen är i många hänseenden oroande och ställer problem som inte kan lösas utan energiska åtgärder efter nya linjer. Men om jag skulle börja tala om dessa linjer skulle jag dra i gång en lång debatt, och jag misstänker att jag inte skulle göra mig särskilt populär med det. Jag inskränker mig därför till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under allmänt hänsynstagande till riksdagens och varandras arbetsformer måste jag ändå — för att i någon mån leva upp till de bedömningar om spänst och annat som tillvitats mig av herr Lothigius — ta risken att kort kommentera de inlägg som har riktats mot utskottet. 83 Jag kunde göra det bekvämt och kort med att säga att jag anser att alla de fina och riktiga önskemål som framförts från talarstolen i dag angående jordbrukspolitikens framtida inriktning är väl tillgodosedda i föreliggande utskottsbetänkande. För övriga önskemål, inlägg och funderingar har det inte funnits sakligt underlag för att baka in dem i ett riksdagsbeslut. Därmed har jag klarat undan så gott som samtliga talare. Låt mig säga att ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre. Det är jag helt medveten om, och det gäller också det riksdagens beslut som vi hoppas snart skall kunna fattas i dessa framtidsfrågor, som är mycket väsentliga inte bara för jordbruket utan för vårt lands försörjning över huvud taget och för vår lilla roll i det globala perspektivet. Herr Lothigius säger att det som inte är uttalat i utskottsbetänkandet dock ”andas” ur det. Han har egentligen ingenting att angripa men han gör en rad påståenden. Han säger bl.a. att jordbruksutskottet tydligen vill fortsätta att lägga ner gårdar och importera livsmedel. Var står det, och vad finns det för stöd för den uppfattningen att utskottet skulle ha uttalat något sådant? Det finns inte. Herr Lothigius har tydligen inte uppfattat att det här gäller en förhandling, en kompromiss, ett sätt att leda 32 motionsyrkanden till en realistisk och konstruktiv lösning och att det är en skillnad mot tidigare behandling av dessa frågor. Jag tycker det är en viktig skillnad. Det är klart att herr Lothigius kan ha sin uppfattning om vad som andas ur ett utskottsbetänkande. Vi har bara möjlighet att stå till svars för vad vi har skrivit, och det är vi faktiskt beredda att göra på varje punkt, även om jag gärna erkänner att betänkandet i långa stycken är produkten av en kompromiss, men en kompromiss som vi ställer oss bakom. Utskottet har inte sett vad som händer, säger herr Lothigius. Vad finns det för stöd för detta i betänkandet? Vi har nog sett vad som händer. Vi har sett att det finns jordbrukare som varken använder konstgödsel, annan gödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Vi har också sett vad som produceras på sådana gårdar. Det är ingenting nytt, sådana jordbrukare har funnits i alla tider. Herr Lothigius säger också att hans åsikter är mer balanserade än de som finns i utskottets betänkande. Jag tycker han har rätt att ha den uppfattningen, men han har också ett visst krav på sig att lämna stöd för den. Vi tycker att bedömningarna i utskottsbetänkandet är väl balanserade.

Vi måste ta oss an dem mer och mer.

Jag tror att de här tankegångarna måste komma igen, och det måste skapas mer underlag för dem. Jag skulle till skillnad från fru Anér — som gärna vill yrka bifall till ett utskottsbetänkande nästa år — kunna fråga: Varför inte ställa Nr 51 förhoppningarna litet högre och kanske rent av nästa år få yrka bifall till Torsdagen den en proposition på den punkten? 28 mars 1974 Sedan händer det ju ändå en massa saker på det här området. Låt mig —— — — — bara ta ett exempel, fru Anér. Jag tänker t.ex. på resistensbiologisk Jordbrukspolitiken, m.m. forskning och arbetet på att få fram resistenta sorter och stammar samt undvika bekämpningsmedel. Det finns möjligheter att redan nästa vecka hjälpa till och stödja de anslagsäskanden som finns på detta område och som kommer upp till avgörande i samband med behandlingen av huvudtiteln för jordbruket. Jag är, herr talman, medveten om att ingenting är så bra att det inte kan göras ändå bättre. Jag tar mig dock friheten att påstå att det föreliggande utskottsbetänkandet är en bra bit på väg mot konstruktiva lösningar i — som utskottsmajoriteten tror — riktiga banor för den framtida jordbrukspolitikens inriktning.
Herr talman! Jag erkänner att jag varit litet aggressiv och provokativ i den här frågan. Men jag har gjort det med avsikt, eftersom jag ville ha reda på litet mer av innehållet i utskottets betänkande än vad som står där. Jag är medveten om att det kanske är svårt att balansera mellan de olika intressena när man nu fått våra vänner socialdemokraterna med i ett enhälligt utskottsbetänkande. Men jag vill ändå veta vad det egentligen är utskottet säger. Hur ser man på de här mycket viktiga frågorna, och vad är det man önskar att 1972 års jordbruksutredning skall göra? Nu har jag fått reda på detta av herr Larsson i Borrby och då är jag mycket tacksam och glad över detta. Då behöver jag inte vara så aggressiv längre. Den anda som jag ansåg här lyste igenom är den som under många år har företrätts av den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen. Men jag vet att många av utskottets ledamöter har en annan syn. Jag vill säga till min vän Hans Wachtmeister att jag tycker att det är lugnande att han sitter i jordbruksutskottet med den uppfattning som han har. Det sätt på vilket han diskuterar innebär naturligtvis litet av en skrämselpropaganda, men det kanske behövs. Jag är större optimist, herr talman, med tanke på framtiden. Jag tror nämligen att om människorna har lärt sig vilka fel de gör så kan de också medverka till att rätta till dessa fel så att vi skapar en framtid som för den unga generationen kan vara värd att leva i och som den kan vara optimistisk inför. Jag tror att det är mycket viktigt att vi handlar så i fortsättningen om den unga generationen skall tro på oss.